Herr talman! Det finns ett antal frågor rörande riksdagen och riksdagsarbetet som har adresserats under ett flertal år. Under våren 2023 har vi i konstitutionsutskottet diskuterat dessa frågor och kommit fram till ett utskottsinitiativ. Som man kan läsa i vårt betänkande har det hänt väldigt mycket med riksdagsuppdraget och det som den här institutionen står för i Sverige. Internationalisering, digitalisering och det förändrade säkerhetsläget i världen är några exempel på saker som har påverkat riksdagen som myndighet och institution men också riksdagsarbetet. Det läge som vi har haft i parlamentet, med ganska smala majoriteter, har inneburit att riksdagens betydelse ökat i omfattning, vilket också har ställt extraordinära krav på riksdagsarbetet. Det har även inneburit att riksdagens roll i beslutsfattandet stärkts på många punkter. Utredning om stödet till den politiska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen Mot denna bakgrund har vi i konstitutionsutskottet diskuterat ett antal frågor och kommit fram till att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska tillsättas för att se över stödet i riksdagsarbetet gällande både den politiska beslutsprocessen och själva ledamotskapet. I vårt betänkande utvecklar vi resonemangen kring vilka frågor den här utredningen bör adressera lite närmare. Men man kan väl också säga att varje institution med självaktning bör med jämna mellanrum se över sin organisation för att se om den är ändamålsenlig och om styrformerna fungerar. Samtidigt ska man inte laga någonting som inte är trasigt. Herr talman! Det kokar för oss ned till vikten av att vi i riksdagen kan bedriva ett bra beslutsfattande som ledamöter och politiker. Därför behöver vi adressera ett antal frågor i en riksdagsutredning. Vi är eniga i utskottet om detta initiativ. Vi kommer att önska kommittén som ska titta på dessa frågor all lycka till. Kommittén kommer förmodligen att tillsättas under hösten. Jag skulle vilja passa på att säga tack till alla utskottets ledamöter för ett fantastiskt arbete under detta riksmöte. Jag skulle också vilja passa på att önska herr talmannen och samtliga ledamöter en glad sommar.

Herr talman! "Riksdagen är folkets främsta företrädare och därmed det centrala statsorganet." Så inleder konstitutionsutskottet sitt ställningstagande i det betänkande som vi i dag lämnar över till kammaren. Det var lite extra tillfredsställande att i går eftermiddag få läsa upp den meningen inför några statsråd, som kanske ibland upplever att regeringen också är ett tämligen centralt statsorgan. Det var ingen som protesterade mot beskrivningen, vill jag ändå framhålla. Riksdagen har en oerhört viktig funktion i vår demokrati. Precis som utskottets ordförande just sa måste varje institution med självaktning ibland se över arbetsformerna. Det finns en högt ställd förväntan på oss i riksdagen. Vi ska leverera det som väljarna förväntar sig av oss. Våra arbetsformer ska vara ändamålsenliga. Stödet till den parlamentariska processen ska se till att få fram den demokratiska viljan på ett så effektivt och gott sätt som möjligt. Folkets främsta företrädare ska ha förutsättningar att göra sig själva och den övertygelse som gjort att de blivit satta i den här kammaren rättvisa. Herr talman! Det är mot den bakgrunden som konstitutionsutskottet i dag lämnar över det här betänkandet till kammaren med förslag om ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en utredning för att titta vidare på dels stödet i den parlamentariska processen och utskottsarbetet, dels förutsättningarna för ledamöterna att göra ett gott jobb och stödet till det. Det är två avgörande ben för arbetet i det här huset. Herr talman! Riksdagen är ingen statlig förvaltningsmyndighet som vilken annan som helst. Det är en parlamentarisk församling som arbetar på ett sätt som ingen annan institution i Sverige. Det är en helt unik plats - en fantastisk plats, om jag får säga det själv. Förutsättningarna för att vi ska göra oss själva rättvisa är såklart viktiga, men varje enskild ledamots ambitioner är styrande över tid. Utredning om stödet till den politiska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen När man har blivit omvald till riksdagen några gånger märker man att varje ny riksdag har lite grann av en egen själ och en egen identitet. Det blir förändringar efter varje val. Det blir förändringar i sammansättningen i den här kammaren i form av att partier blir olika stora. Det blir nya individer som börjar röra sig i kammaren och korridorerna. Utskotten bemannas med nya individer som kanske kommer in, kommer ut och byter plats. Men någonting som hela tiden måste fungera är institutionen, med förutsättningarna, ramarna och stödet. Det är något som hela tiden överlever varje mandatperiod och som det därför är oerhört viktigt att vi finner enighet om över partigränserna. Våra arbetssätt och vårt stöd i den parlamentariska processen ska inte vara en källa till partipolitisk konflikt. Det ska vara det grundläggande som vi alla tillsammans står på, någonting som klargör spelreglerna och förutsättningarna och som även de som kommer hit efter oss ska känna är fullgott för att de i sin tur på ett fullgott sätt ska kunna fullgöra sin uppgift och ge uttryck för sina övertygelser. Herr talman! Vi har goda förutsättningar redan i dag. Men vi ser också att det finns saker som kan behöva utvecklas i en föränderlig tid. Det ska bli väldigt intressant att se resultatet av en sådan här utredning och se hur vi kan förfina stödet till vår absolut viktigaste demokratiska process, den som sker i det här huset. Med det yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets förslag.